Fru talman! Det är en bukett av ärenden som vi debatterar i ett sammanhang på slutet. Vissa av växterna i buketten är fleråriga. Jag har i konstitutionsutskottet föreslagit den här debattordningen av den anledningen att det skulle finnas möjlighet till en samlad diskussion när de ärenden som framstår som huvudärenden har diskuterats färdigt. Vi får se hur det går. Fungerar det inte bra den här gången, får vi pröva något annat vid nästföljande granskningsdebatt. Jag kan också erinra om att den här gruppen ärenden inte tidigare fanns upptagna som självständiga punkter utan stod under övriga frågor. Mycket har redan sagts på dessa punkter, varför jag kanske inte behöver utnyttja hela den tid som jag har anmält. Det finns en rad punkter där utskottet enhälligt framför kritik. Det gäller jämställdhetsfrågorna, där utskottet för jag vet inte vilken gång i ordningen säger att det är angeläget att den kvinnliga representationen ökar. Vi har tidigare uttalat oss om fullföljande av jämställdhetsprogrammet. I detta sammanhang uttalar vi oss också om löneförmåner som går utöver plan. Jag hyser ingen annan förhoppning, fru talman, än att vi återkommer till dessa frågor vid kommande granskning. De rättspsykiatriska undersökningarna har också diskuterats ingående. Låt mig konstatera att när vi enhälligt kritiserar dem är det inte första gången som vi från centerns sida är kritiska. Vi har också i socialutskottet reserverat oss för att man skall ge verksamheten de ekonomiska resurser som behövs för att man skall kunna garantera rättssäkerhet och rättstrygghet för den enskilde. UV-Shipping är en märklig historia, som jag gärna vill kommentera litet mera, eftersom den berör det som vi från centerns sida har föreslagit bör ske i större utsträckning, nämligen försäljning av statlig verksamhet. Men vi hade inte avsett att det skulle ske på detta sätt. När vi föreslog försäljningar av statlig verksamhet var det inte för att öka maktkoncentrationen i näringslivet utan för att sprida den. UV-Shipping-affären blev till glädje för stora kapitalplacerare. Men allmänheten skulle också få del av aktieförvärvet. Det sades att man skulle få köpa aktieposter på vardera 500 aktier. Det har visat sig att 180 personer har fått mer än en aktiepost. Till de favoriserades och utvaldas skara hör inte varvsarbetare eller lägre tjänstemän. Dit hör inte heller småspararna, aktiehandlare på lägre nivå, utan de som redan har gjort stora klipp och som har god insyn och god förankring i aktiehandeln. Dessutom gynnade priset dem som fick möjlighet att förvärva aktier. Det behövs klart uttalade principer i samband med försäljning av statliga företag. Vår målsättning är att det skall finnas ett spritt och decentraliserat ägande. Det ansvariga statsrådet har tagit på sig ett ansvar här. Det är bara för att understryka hur angeläget det är att vi får en annan ordning vid kommande försäljningar som jag har tagit upp denna fråga. Också när det gäller rörelsehindrade elevers gymnasiestudier är vi i utskottet kritiska. Att det inte var så enkelt att enas om kritiken framgår inte av behandlingen här. Men på punkt efter punkt vidgår socialdemokraterna egentligen bara det som absolut måste godtas. Här fanns det en majoritet som var på väg att köra över socialdemokraterna.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 Det handlar alltså om regeringens ansvar. Fru talman! Här passar kanske en av Västgötabengtssons fina historier in. Historien återspeglar i ett nötskal det som har präglat inte bara frågan om rörelsehindrade elever utan kanske också Ebbe Carlsson-ärendet. Så här går historien: Gustav hemma sulle inför tinget. Det var en stor händelse i bygden, så granna följde med för att höra hur det skulle gå. Snart förstod de att Gustav va illa ute. Åklagarn drog ihop nätet. Då viskade en av medföljarna vist: Ärkänn ente Gustav för då åker du fast! Den här Västgötahistorien tycker jag är lärorik även när det gäller vårt granskningsarbete. Så till något som är allvarligare. Det gäller då exporten och importen av radioaktivt klyvbart material. I samband med anmälan av frågan förekom en hel del diskussioner om hur det klyvbara materialet rörde sig ute i Europa. Vissa förundersökningar gjordes även i vårt land. Något olagligt, straffbart, i det fallet har inte konstaterats. I varje fall har åtal inte väckts. Att granskningen i sig är värdefull och att KU:s åtgärder har effekt visar det arbete som har startades både inom SKI och SSI samt i regeringskansliet. Man var tvungen att ta tag i dessa frågor. Från underlydande myndigheters sida konstaterades att man inte hade fullständig kontroll över det klyvbara materialet. Nu säger majoriteten att arbetet med redovisning och kontroller i stort sett fungerar tillfredsställande. Detta tycker jag är ett alldeles för vagt uttalande. Detta material är ju internationellt gångbart — ja, så gångbart att särskilda konventioner har träffats beträffande detta material. Hanteringen är så viktig att vi i vårt land har en speciell lagstiftning såväl för kontroll och redovisning som för tillsyn. Man säger att det är bra om det här i stort sett fungerar tillfredsställande. Med hänsyn till frågans art och natur tycker jag dock att det inte får råda något tvivel på denna punkt, utan hanteringen måste fungera tillfredsställande. Men så är det inte enligt vår mening. Därför påpekar vi i vår reservation att det saknas en fullständig kontroll över import och export av radioaktivt material. Således måste åtgärder vidtas som är av den arten att vi får en fullständig kontroll. En annan fråga gäller det tunga vattnet, som inte precis dök upp i diskussionen. Frågan kom i varje fall upp. Det tunga vattnet härrör sig från den svenska blågula linjens havererande. AB Atomenergi satsade ju i ett tidigt skede på reaktorer med naturligt uran och tungt vatten. Verksamheten i Marviken startade av säkerhetsskäl aldrig. Därför stod vi där med för mycket tungt vatten. Som redovisas här har sådant exporterats till Canada. Även i detta sammanhang konstaterar vi att kontrollen var dålig. Det stod klart när man från norsk sida frågade vart det tunga vattnet hade tagit vägen. I efterhand har kontroller gjorts. Man tror sig nu veta vart det mesta av det tunga vattnet har tagit vägen. I ett tidigare skede omfattades tungt vatten inte av den rapportskyldighet som gällde för företaget. Därför har vi inte kunnat gå längre i den diskussionen. Slutligen i denna del något om det utbrända kärnbränslet. Vi upprepar vad vi har sagt i tidigare reservationer: Med beaktande av tidigare ingångna avtal borde regeringen ha lagt fram en plan för en avveckling av engagemanget utomlands, för återtagande av vårt utbrända kärnbränsle samt för slutförvaring här hemma utan upparbetning. Det här är frågor där utskottet inte biträder oss. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 20. Vi i centern har varit med om att underteckna även en annan reservation, reservation 17 om regeringens utnämningspolitik. Jag skall inte orda mera om den saken, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 17. Utbyggnaden av E 6:an till motorväg är en annan fråga som vi har ägnat mycken tid. I denna fråga har man i juridisk mening gått så långt som det för tillfället är möjligt. Frågan har drivits till sin spets genom att regeringsrätten har beviljat resning. Vi har gjort en prövning från olika grundlagsmässiga aspekter. Men i varje fall hittills har vi inte ur rättslig synpunkt kunnat finna någon anledning till kritik. Däremot kan frågan diskuteras utifrån allmänpolitiska utgångspunkter. Det är därför som vi i centern har avgett ett särskilt yttrande. Diskussionen kan ju annars lätt bli sådan att man kan tro att motorvägsbygget i sin helhet godtas på grund av uttalanden om att det inte finns någon konstitutionell kritik i övrigt. Det kan alltså finnas anledning att återkomma till frågan om utbyggnaden av motorvägen. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall inte bara till de två reservationer som jag redan har nämnt utan också till utskottets hemställan i övrigt.

Fru talman! Av de nio ärenden som nu är föremål för diskussion i ett sammanhang är tre anmälda av vpk-riksdagsledamöter. Dessa tre granskningsanmälningar, gjorda av Bo Hammar, Viola Claesson och Margöé Ingvardsson, har samlat ett enigt utskott till kritik av regeringen. Det visar att dessa granskningsärenden är grundade på väl underbyggda misstankar om att regeringen har handlagt frågor på ett otillfredsställande sätt. Jag vill bara konstatera detta. I den här debattrundan behandlas ganska många sinsemellan olika frågor, som var för sig är viktiga. Alla har väl inte tilldragit sig riktigt samma uppmärksamhet som Ebbe Carlsson-affären, men frågan om motorvägsbygget genom Bohuslän har fått ganska stor publicitet och är en angelägenhet för ett stort antal människor i Västsverige. Också de andra frågor som har tagits upp till granskning är angelägna. Två viktiga frågor, motorvägsbygget, som jag har nämnt, och de rörelsehindrade barnens gymnasiestudier, kommer att beröras i senare inlägg av två partikamrater: Viola Claesson när det gäller motorväg E 6 och Margé Ingvardsson när det gäller de rörelsehindrade barnens gymnasiestudier. Vi har i granskningsarbetet fått rätt i vår kritik. Regeringsrätten har när det gäller E 6 konstaterat att regeringen borde ha tagit hänsyn till naturresurslagen vid handläggningen av vägfrågan, och KU har ställt sig bakom den bedömningen. KU har också ställt sig bakom riksdagens krav när det gäller de rörelsehindrade ungdomarnas gymnasiestudier. Detsamma gäller Bo Hammars begäran om granskning av affären UV-Shipping. När det gäller ett annat viktigt granskningsärende, rättspsykiatrin, har ett enigt utskott kritiserat den nuvarande regeringens handläggningssätt. Det har påpekats från många håll i mycket skarpa ordalag att rättspsykiatrin bedrivs på ett olagligt sätt och att så har varit fallet under många år. Kritik riktas i utskottets granskningsbetänkande mot den nuvarande regeringen, men också mot tidigare regeringar. Det framgick kanske inte med önskvärd tydlighet av Ylva Annerstedts inlägg. Jämställdhetspolitiken är viktig. Jag konstaterar med beklagande att trots de åtgärder som har vidtagits har jämställdheten snarare minskat än ökat, och det gäller i stort sett på alla plan som är föremål för granskning. Det finns en majoritet i utskottet för kritik av regeringen när det gäller PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB. Den affären skulle, om den hade blivit offentlig någon dag tidigare än vad som skedde, ha blåst ner ganska många socialdemokratiska förstamajtalare från deras talarstolar. Det hade inte räckt med att de hade paginerat om sina förstamajtalsmanuskript, utan de hade nog fått skriva om dessa rätt rejält. Det finns här en del oklarheter som utskottet kritiserar. De gäller överenskommelsen mellan regeringen och säljaren, Erik Penser. Vad har man kommit överens om, vilka löften har givits och utkrävts och hur är detta dokumenterat? Det är också oklart om regeringen skulle underställa riksdagen denna fråga. Det som skedde var ju en omvändelse under galgen. Konstitutionsutskottet konstaterar att en affär av detta slag, dvs. en minskning av aktieinnehavet i ett statligt bolag, alltid skall underställas riksdagen. Besked härom kom först efter en särskilt begärd debatt i mitten av maj, och det är otillfredsställande. Nu konstaterar konstitutionsutskottet att regeringen delar riksdagens uppfattning om hur sådana här affärer skall handläggas. Det ärende som gäller UV-Shippings fördelning av aktier till allmänheten är en slags rättviseeller jämställdhetsfråga. Industriministern har medgivit att denna fördelning inte har skett på rätt sätt. Industriministern har också, förutom att han erkänt att ärendet handlagts fel, personligen tagit på sig ansvaret för att så har skett. Vpk står bakom två reservationer i de granskningsärenden som nu är föremål för debatt. Det gäller för det första reservation 18 om motorvägsbygget på E 6. Ärendet har handlagts på ett märkligt sätt inte bara när det gäller tillämpningen av naturresurslagen. Vi har för det andra avgivit en reservation tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet om exporten av klyvbart material. Jag begränsar mig till att yrka bifall till reservationerna 18 och 20 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag vill inledningsvis litet allmänt beröra några av de punkter som nu behandlas. Flera talare från vårt parti kommer att fördjupa sig på vissa områden, som jag tänker nämna bara helt kort. När det gäller regeringens utnämningspolitik vill jag yrka bifall till reservation 17 vid punkt A 15, om anställningen av Wretborn. Vi har i det ärendet en med de övriga borgerliga partierna gemensam reservation. Vi tycker att det får vara någon — jag höll på att svära, men det skall jag inte göra — ordning när det gäller anställningar i departementen. De rättspsykiatriska undersökningarna har varit en visa i många år. Man har från många olika håll krävt initiativ för att något skall hända på det området. Regeringen har onekligen visat passivitet och nonchalans i ärendet. Man skulle faktiskt ha kunnat gå litet snabbare fram. Vi står därför bakom den gemensamma skrivning som utskottet lyckats få till stånd. Vi är i utskottet eniga om att det här har gått felaktigt till. Jag vill så övergå till ärende A 17 och yrkar till att börja med bifall till reservation 19. Det gäller här utbyggnaden av motorvägen i Bohuslän. Jag vill slå fast att den granskning som vi har velat göra av det här ärendet verkligen är av konstitutionell art. Trots detta har vi framför allt från centerpartiet fått en ganska konstig kritik, för att vi skulle ha drivit denna fråga i något miljöpopulistiskt syfte. Jag har varje gång som detta ärende har varit uppe frågat vad man egentligen menar när man anklagar oss för miljöpopulistiska syften i frågan om motorvägsbygget. I vår anmälan har vi krävt att konstitutionsutskottet skall granska detta ärende utifrån två stadganden i regeringsformen, nämligen enligt 11 kap. 7 § och 7 kap. 2 §. Jag hoppas därför att det inte är något tvivel om att det är en konstitutionell granskning som vi har försökt göra i KU. När det gäller den allmänna politiska bedömningen tror jag inte att det råder något tvivel om var miljöpartiet står. Det huvudsakliga granskningsarbetet har i år som bekant ägnats åt Ebbe Carlsson-affären, och det har onekligen lett till att granskningen av motorvägsärendet har kommit i andra hand. Vi har därför hela tiden sagt att vi skulle granska detta ärende så mycket som vi hinner med under våren och skjuta upp resten av ärendet till hösten. Därför blev vi minst sagt förvånade när vi fick beskedet att ärendet antingen skulle skjutas upp helt till hösten eller att vi alternativt skulle få nöja oss med att utfråga två vägekonomer, som har synpunkter och fakta när det gäller bl.a. miljökostnadsanalyser och andra samhällsekonomiska aspekter i stort på det här vägbygget. Vi uppfattade detta som att utskottet förutsatte att inget skulle komma fram av den förestående granskningen men att utskottet ändå var enigt om att sätta punkt innan utfrågningen hade gjorts. Vi tycker att det är ett ganska märkligt sätt att kalla människor till utfrågningar men redan innan de har kommit förutsätta att det inte skall komma fram något nytt. När granskningen var gjord och ärendet skulle slutjusteras hade vi en lång lista på frågor som vi tyckte att det var mycket väsentligt att få svar på, just för att få reda på om regeringen hade brutit mot de punkter i regeringsformen som jag tidigare har nämnt. Hade någon i regeringskansliet eventuellt gett löfte till Volvo om en motorväg för att Volvo skulle etablera sig i Uddevalla? Den frågan har vi inte gått in på djupet i och kan inte besvara. Det är mycket viktigt att få klarhet i detta, för om någon har gett löfte till Volvo så strider det just mot regeringsformens 11 kap. 7 §. Det har vidare varit stört omöjligt att få reda på vad som hände före regeringssammanträdet den 24 januari 1985. Tror ni riksdagsledamöter verkligen på att ett av Sveriges dyraste och mest komplicerade motorvägsbyggen bara var en idé på ett regeringssammanträde? Det finns nämligen inte ett enda papper om detta ärende, innan beslutet fattades på detta regeringssammanträde. Jag tror i alla fall inte att ett sådant ärende kommer upp som en liten idé under pågående regeringssammanträde. Det kanske är som maktutredningen har velat göra gällande, att det förekommit en del middagar och andra små intima möten där man kommit överens om hur frågan skall ordnas. Därför, fru talman, tycker jag att det är av största vikt att gå till botten med detta ärende, vilket vi från miljöpartiet har begärt, och inte som nu binda sig för bedömningar innan ärendet verkligen är granskat. Det kändes litet konstigt att skriva en reservation, när vår kritik främst berodde på att vi inte var nöjda med den granskning som hade gjorts. Med utgångspunkt i det material som ändå har kommit fram har vi gjort våra bedömningar och skrivit en reservation. Ni kan själva läsa detta i handlingarna. Vidare kommer Elisabet Franzén, som har varit en av anmälarna och initiativtagarna till detta ärende, att prata mer om upprinnelsen till det. Claes Roxbergh kommer att gå upp i talarstolen och prata litet grand om export och import av radioaktivt och klyvbart material, så jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 20. Beträffande PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB kan vi konstatera att socialdemokraterna har skrivit en reservation och att utskottet i övrigt varit enigt om att fel begåtts i konstitutionell bemärkelse. Även i fråga om fördelningen av aktier i samband med nyemissionen i UV-Shipping AB har utskottet varit enigt. Den sista punkten som föranlett utskottet att avge enig kritik gäller rörelsehindrade elevers gymnasiestudier, och den kommer Ragnhild Pohanka att prata litet om. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna är med på. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets anmälan.

Fru talman! Vi har nu kommit in på sista kapitlet i den här granskningsdebatten. Jag skall därför inskränka mig till att kommentera de fem ärenden som föranlett reservationer. Det handlar alltså om regeringens utnämningspolitik, utbyggnad av E 6 till motorväg i Bohuslän, export och import av klyvbart material m.m., PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB samt import av japanska bilar. Låt mig börja med importen av japanska bilar. Av det material som utskottet har tagit del av framgår att företrädare för regeringskansliet i kontakter med japanska regeringen uttryckt oro för den koncentration av den japanska bilexporten som kunde bli följden av de importrestriktioner som infördes i en rad europeiska länder. Importökningen har dock inte bedömts vara av den omfattningen att den skulle kunna utgöra underlag för en begäran om restriktioner eller andra åtgärder enligt GATT-avtalet, och något överenskommelse har således inte träffats. Regeringen har vidare ansett att frågan inte varit av sådan art att den har behövt anmälas i utrikesnämnden. Det framgår också av konstitutionsutskottets material att liknande kontakter tagits med den japanska regeringen såväl 1980 som 1981 och senare. Enligt utskottet har samtalen med representanterna för den japanska regeringen legat inom ramen för regeringens befogenhet att företräda Sverige i överläggningar med andra stater. Informella överläggningar av detta slag är vanliga i det internationella handelsutbytet och kan inte anses stå i strid med GATT-bestämmelserna eller andra överenskommelser. Mot den här bakgrunden har jag därför svårt att begripa mig på folkpartiets reservation och dess resonemang om att regeringen vidtagit åtgärder som står i strid med andan i de internationella överenskommelser Sverige anslutit sig till samt att samtalen borde ha föregåtts av överläggningar i utrikesnämnden. I en situation, där det finns uppenbar risk för en ansamling av japansk bilexport till Sverige på grund av att flera biltillverkande europeiska länder infört importrestriktioner, är det enligt min mening helt självklart att regeringen reagerar och i sina kontakter med den japanska regeringen framför sin oro över vad som eventuellt kan komma att inträffa i ett sådant läge. Det motsatta, fru talman, att sitta med armarna i kors, hade enligt min mening varit klart klandervärt. Jag yrkar därför bifall till utskottets skrivning under punkten 20 och avslag på reservation 22. Även i år har utskottet granskat ett par kärnenergifrågor. Denna gång handlar det dels om regeringens beredning av frågor som rör export och import av klyvbart material och avfall samt redovisningen och kontrollen av verksamheten, dels om export och import av tungt vatten av norskt ursprung. skyddsinstitut tillhör de myndigheter som har att svara för att lagar och regler följs på detta område, har i sin redovisning, som har överlämnats till utskottet, bedömt att gränsöverskridande transporter skett på ett från säkerhetssynpunkt fullt tillfredsställande sätt, och man bedömer att gällande lagar och bestämmelser efterlevs. I några enstaka fall har oklarheter påvisats, men dessa har av SKI bedömts vara av ringa betydelse för säkerheten. Enligt SKI är nuvarande kontrollsystem fullt godtagbart vad gäller införsel, utförsel, transport och överlåtelse av kärnämne. På vissa områden finns dock enligt statens kärnkraftsinspektion behov av bättre kontrollrutiner och sådana övervägs också inom myndigheten. När det sedan gäller frågan om det tunga vattnet har Norge begärt att svenska myndigheter skall försöka spåra det tunga vatten som exporterats till Sverige sedan 1938. SKI har i sina efterforskningar fått fram att Sverige tagit emot ungefär 82 ton och exporterat över 78 ton. I Studsvik och vid vissa andra forskningsinstitutioner finns i dag drygt 2 ton. Resterande mängder tungt vatten får enligt statens kärnkraftsinspektions uppfattning hänföras till normala processförluster under årens lopp. Utskottet konstaterar sammanfattningsvis att redovisningen och kontrollen av den aktuella verksamheten med klyvbart och radioaktivt material och tungt vatten i stort sett fungerat på ett tillfredsställande sätt och att gällande lagstiftning på berörda områden har iakttagits. När det gäller SKI:s överväganden om vissa förbättringar anser utskottet det självfallet angeläget att kontrollsystemet utformas på ett sätt som svarar mot mycket högt ställda krav. Jag yrkar bifall till utskottets skrivning under denna punkt och avslag på reservation 20. I ärendet om PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB är utskottet i stort sett enigt. Vi socialdemokrater menar i en reservation att tredje stycket på s. 90 bort utgå, eftersom det helt saknar relevans ur konstitutionell granskningssynpunkt. Jag vill därför nu yrka bifall till vår reservation 21. När det gäller utskottets bedömning i övrigt utmynnar det i ett kritiskt konstaterande att regeringen inte från början klargjorde att man skulle underställa riksdagen frågan om minskning av statens ägarandel i PKbanken. Först efter en särskilt anordnad debatt gavs besked i denna fråga, vilket utskottet anser otillfredsställande. Av regeringens slutliga ställningstagande framgår dock att man numera delar uppfattningen att riksdagen skall pröva sådana frågor. Beträffande styrningen av bolag där staten helt eller delvis äger aktierna hänvisar utskottet till sitt betänkande 1982/83:30. Där sägs bl.a. — vilket enligt min mening är principiellt viktigt — att den formella styrningen endast utövas på bolagsstämman men att det självfallet inte betyder att underhandskontakter mellan ägare och den direkta bolagsledningen inte skall få förekomma. Utifrån detta konstaterar utskottet nu att kontakterna mellan bl.a. finansministern och PKbankens ordförande uppenbarligen var en sådan underhandskontakt som utskottet tidigare beskrivit i nyss nämnda betänkande. Enligt min mening är det värdefullt att utskottet nu än en gång har kommit till samma ställningstagande när det gäller styrningen av statliga företag och regeringens roll som ägare. Jag går nu över till ärendet om utbyggnaden av E 6 till motorväg mellan Stenungsund och Ljungskile. Utskottet har här samlat in ett omfattande material och genomfört två offentliga utfrågningar. Vi har med andra ord inte raskat undan det här ärendet, utan vi har ägnat det förhållandevis stor omsorg. Låt mig med en gång slå fast att det är en konstitutionell granskning som utskottet skall göra och inte en trafikpolitisk. Den senare svarar i första hand trafikutskottet för. Vad vi har haft att granska är således om regeringen har handlagt ärendet på ett formellt riktigt sätt. Vad vi då kan se är att regeringen med anledning av Uddevallavarvets nedläggning beslutade i januari 1985 att ge vägverket i uppdrag att projektera och upprätta en arbetsplan för en utbyggnad av E 6 till motorväg på återstående delar mellan Stenungsund och Uddevalla. Riksdagen har sedan vid fyra olika tillfällen 1986, 1987, 1988 och 1989 särskilt behandlat just detta vägprojekt, ställt sig bakom det och beviljat erforderliga medel. Regeringsrätten har i sitt beslut om att bevilja resning i överklagandeärendet behandlat också de konstitutionella aspekterna i frågan. Regeringsrätten har t.ex. funnit att beslutet om uppdraget till vägverket att projektera och upprätta arbetsplan inte står i strid med regeringsformens bestämmelse. När det gäller påståendet om att kostnaderna inte var tillräckligt utredda när regeringen gav uppdraget till vägverket kan enligt utskottets mening konstateras att syftet med arbetsplanen var att ge statsmakterna ett utförligt underlag till beslut om byggande av vägen. Det ligger därför i sakens natur, som utskottet påpekar, att kostnaderna för vägbygget inte var klarlagda när regeringen fattade beslutet om uppdraget till vägverket. Kostnadsfrågan har också i annat sammanhang behandlats av ett riksdagsorgan, nämligen riksdagens revisorer, som lämnat en anmälan utan åtgärd. I början av detta år behandlade regeringen återigen ärendet och beslutade då att avslå överklagandet. Arbetsplanen för E 6 mellan Stenungsund och Ljungskile har därmed — och jag citerar då vad trafikutskottet har uttalat — i sin helhet fastställts i den ordning som väglagen anvisar. Från konstitutionella utgångspunkter finns det således ingen som helst grund för kritik mot regeringen för handläggningen av detta ärende. Jag yrkar därför bifall till vad utskottet anfört under punkten 17 och avslag på reservationerna 18 och 19. Fru talman! Låt mig till sist något kommentera ärendet 15 om regeringens utnämningspolitik. Det består av två delar: dels tillsättningen av ett långtidsvikariat som departementsråd vid utbildningsdepartementet, dels utnämningspolitiken i allmänhet. Vad gäller den första frågan finns en reservation från de borgerliga partierna och miljöpartiet. I den påstås att förordnandet av Christer Wretborn inte grundas på gällande regler om beaktande av kriterierna avseende förtjänst och skicklighet, och reservanterna vill därför rikta kritik mot förutvarande utbildningsministern Lennart Bodström. Detta kategoris kaställningstagande av reservanterna är enligt min mening märkligt, när man tar del av sakfrågan. I motsatts till vad som tydligen var vanligt under tidigare regeringar har detta tillsättningsärende föregåtts av ett ansökningsförfarande, och sedvanlig prövning av meriter och lämplighet har gjorts. Det finns därför enligt majoritetens i utskottet uppfattning inget att anmärka mot förordnandet av Christer Wretborn. Jag kan här och i likhet med Pressens Tidning, som sannerligen inte kan påstås vara något organ för regeringen, notera att Wretborn inte blir behandlad efter sina egna meriter. Att de borgerliga har ett gott öga till Lennart Bodström är väl känt. Men att detta också skall drabba den som varit medarbetare till honom är inte vidare tilltalande. Det liknar mer McCarthyism än kritisk granskning. Jag yrkar bifall till utskottets skrivning och avslag på reservation 17. När det sedan gäller utnämningspolitiken i allmänhet har som vanligt moderaterna ställt sig utanför och i sin reservation riktat våldsam kritik mot den socialdemokratiska regeringen och socialdemokratin i allmänhet. Vid förra årets granskningsdebatt diskuterades utnämningspolitiken ganska utförligt. Vi kunde då som nu konstatera att en bred majoritet sluter upp bakom uppfattningen att regeringsformens regler att endast fästa avseende vid sakliga grunder som förtjänst och skicklighet också följs av regeringen. Under förra årets debatt beklagade jag att moderaterna isolerat sig och i stället för konstruktiva resonemang ägnar sig åt att författa politiska pamfletter. Även årets reservation kan hänföras till kategorin pamfletter, vars språk mer hör hemma på ett torgmöte än i ett utskottsbetänkande. Och moderaternas skrivningar kan jag inte tolka på annat sätt än att man nu försöker fabricera ett slags alibi för att vid ett eventuellt regeringsskifte införa ett utnämningssystem efter amerikanskt mönster. Det förvånar mig i och för sig inte med tanke på moderaternas förkärlek för att införa olika artfrämmande inslag i det svenska parlamentariska statsskicket. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets bedömning i denna del och avslag på reservation 16.
Fru talman! På en punkt delar jag inte alls Sören Lekbergs uppfattning, nämligen när han säger att vi har kommit till det sista kapitlet i granskningen — det har visat sig att det gör vi egentligen aldrig, utan det är snarare fråga om en följetong. När det gäller frågan om klyvbart material, där vi har en reservation, rör det sig om ett material som är av intresse framför allt för länder som inte har biträtt icke-spridningsavtalet. Vi vet att det pågår en illegal internationell handel med det klyvbara materialet, och det kan inte uteslutas att detta kan vara av intresse i terroristsammanhang. Därför menar vi i centerpartiet att det är viktigt att ha denna verksamhet under kontroll. Det får inte inträffa att svenskt avfall, högaktivt eller lågaktivt material, förekommer i denna handel. Svenskt kärnbränsleavfall skall inte bidra till upprustningen ute i världen. Det Sören Lekberg hänvisade till, som exempel på hur bra regeringen är, och som står skrivet i utskottsbetänkandet, är ju i och för sig motsägelsefullt. Å ena sidan försöker han göra gällande att myndigheterna har denna verksamhet under kontroll, å andra sidan finns det på vissa områden behov av en förbättring av kontrollrutinerna. När SKI har uttalat sig på detta sätt vill jag fråga: Hur kan utskottsmajoriteten vara nöjd med ett sakernas tillstånd där verksamheten fungerar på ett i stort sett tillfredsställande sätt?
Fru talman! Som bekant är det frågan om motorvägsbygget som jag vill ta upp till ytterligare debatt med Sören Lekberg. Jag tror inte att detta förvånar honom. Jag kan konstatera att utskottet försöker gömma sig bakom regeringsrättens uttalande, i stället för att själv göra en fristående granskning. Jag vill fråga Sören Lekberg och de andra i utskottet: Tror ni verkligen att regeringsrätten har gjort något annat än en formell bedömning? Det vi i miljöpartiet har krävt är att man skall gå djupare i ärendet. Tror ni i utskottsmajoriteten att regeringsrätten har undersökt vilka förhandlingar som eventuellt har skett mellan Volvo och regeringskansliet? Tror ni vidare att regeringsrätten har undersökt vilka informella beslut som har fattats före regeringsbeslutet? Dessa är de frågor vi i miljöpartiet har velat studera närmare, och det är där vi är ytterst kritiska och anser oss ha starka skäl att misstänka att det måste ha hänt någonting innan det formella beslutet fattades i regeringen. Det finns nämligen inte en enda handling i frågan från tiden som föregick regeringsbeslutet. Men utskottsmajoriteten gömmer sig bakom regeringsrättens utlåtande utan att göra en egen granskning i ärendet. Detta är beklagligt.

Fru talman! Sören Lekbergs inlägg i denna debatt visar tydligt på två förhållanden som jag vill kommentera. För det första: Regeringsföreträdarna vill till varje pris dölja och trycka ned den kritik som har riktats mot regeringen. För det andra: Det finns ett behov och en nödvändighet av att ha en opposition som tydligt visar den kritik som regeringsföreträdarna vill undertrycka. Inte med ett ljud säger Sören Lekberg någonting om den skandalösa behandling som rättspsykiatrin har fått av det ansvariga statsrådet. Människor får i veckor sitta häktade i väntan på rättspsykiatrisk undersökning. Inte med ett ord berör Sören Lekberg de gymnasieungdomar som kämpar för att få den utbildning de har rätt till. Det ansvariga statsrådet, Bengt Lindqvist, sade häromdagen i en radiointervju att konstitutionsutskottets uttalande är fullständigt överraskande, att socialutskottets uttalande om att staten har ett ansvar i frågan är opportunistiskt och att det är förvånansvärt att man kommer med sådana uttalanden under pågående utredning. Vidare sade statsrådet Lindqvist att riksdagens uttalanden har varit luddiga, mångtydiga och svåra att tolka, och att konstitutionsutskottet nu gör en tolkning som han inte gjort tidigare. Jag vill hävda att här finns ingenting luddigt eller svårtolkat. Riksdagen har klart sagt ifrån att det är regeringen som har ansvaret i dessa frågor, och det är regeringens skyldighet att omedelbart se till att dessa ungdomar får den utbildning de har rätt till. Detta måste gälla även för de ungdomar som kommer i fråga innan handikapputredningen är färdig med sin principiella utredning. Sedan till frågan om den japanska bilexporten. Sören Lekberg sade att det enda regeringen hade gjort var att uttrycka oro över den exportkoncentration som kunde bli följden i detta sammanhang. I det diplomatiska språkbruket finns stora subtiliteter när det gäller vad som kan betecknas som åtgärder och annat. Jag skulle vilja redovisa några av de uttalanden som faktiskt har gjorts av företrädare för de svenska statsmakterna. Statssekreterare Carl Johan Åberg har anklagat japanerna för att ”dumpa bilexporten” till Sverige. Lars Stålberg, departementsråd på UD, har sagt att de japanska bilarna utgör ett hot mot andrahandsmarknaden och att ”vi förväntar oss att den japanska bilexporten inte ligger kvar på den nuvarande höga nivån”. Detta är absolut mycket hårda påtryckningar sett utifrån det diplomatiska sättet att uttrycka sig. Att så förringa dessa uttalanden som Sören Lekberg gör är egentligen fullständigt otänkbart. Jag vidhåller folkpartiets yrkande i reservationen.
Fru talman! Till Bengt Kindbom vill jag säga att vi inte rycker på axlarna vad gäller frågan om klyvbart material. Utskottet har fått fram en mycket omfattande redovisning av vilken framgår dels att Sverige har träffat internationella avtal som är mycket långtgående, dels att vår egen lagstiftning på detta område går mycket långt. Berörda myndigheter har gjort en kartläggning. De har gjort en bedömning och har själva kommit fram till att man skall överväga en viss förbättring av kontrollsystemet. Vi hälsar detta med tillfredsställelse och noterar att det självfallet är angeläget att kontrollsystemet utformas på ett sätt som svarar mot högt ställda krav. Detta är enligt min mening inte att nonchalera denna fråga. När det gäller motorvägsbygget i Bohuslän säger nu Hans Leghammar att vi har ”hängt oss på” eller ställt oss bakom en formell granskning som regeringsrätten har gjort av den konstitutionella frågan, och vi har enligt honom inte gått djupare än så. Men går man djupare i frågan, som Hans Leghammar gör, är man inne på trafikpolitikens område. Då är vi inne på frågan om det är riktigt att bygga motorvägar, om man skall bygga motortrafikleder, om man skall bygga järnvägar osv. Men detta är frågor som skall diskuteras och behandlas i första hand av trafikutskottet. Ur konstitutionell synpunkt finns det ingenting att anmärka vad gäller regeringens handlande i detta ärende. Ylva Annerstedt påstår att jag som regeringsföreträdare försöker dölja kritik av regeringen och att jag också vill trycka ner oppositionen. Detta är fullkomligt felaktigt. Att jag inte tog upp den rättspsykiatriska verksamheten och de rörelsehindrade elevernas gymnasiestudier beror ju på att Olle Svensson redan ii sin inledning berörde dessa frågor. Han tog upp dem som ett exempel på frågor som bottnar i en tvist om huvudmannaskapet, varvid enskilda människor kommer i kläm. Och vi har ju kollektivt i utskottet tyckt att detta är någonting djupt otillfredsställande. Vi försöker sannerligen inte dölja dessa frågor. När det slutligen gäller den japanska bilimporten vill jag säga att jag inte förstår folkpartiets argumentering på den punkten. Här har ju regeringen gjort på samma sätt som regeringarna gjorde 1980 och 1981.
Fru talman! För att beskriva skillnaden mellan reservanterna och socialdemokraterna i det här ärendet om export och import av radioaktivt material vill jag bara säga att vårt krav är att regeringen och ansvariga myndigheter skall vidta de åtgärder som behövs för att man skall uppnå en fullständig kontroll över importen och exporten. Det är alltså skillnaden. Vi godtar inte att det är i stort sett tillfredsställande, utan vi vill ha en fullständig kontroll.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt beklagligt, Sören Lekberg, men det är den gamla vanliga visan. När man verkligen använder regeringsformen till punkt och pricka för att komma till botten i de här konstitutionella ärendena, så får man höra från socialdemokratiskt håll att det är någon miljögrej eller någon trafikgrej som vi miljöpartister försöker ta upp i det här sammanhanget. Varenda punkt vi har tagit upp, Sören Lekberg, är av konstitutionell art. Och kopplingen mellan Volvo och de beslut som eventuellt har tagits före regeringssammanträdet har direkt samband med de regeringsfrågor som vi har tagit upp i vår anmälan. Försök se till sak när vi debatterar dessa frågor! Det är faktiskt viktigt att vi lyfter fram de konstitutionella frågorna och inte gömmer oss bakom miljögrejer bara för att det är ett miljöparti som har anmält dessa frågor.
Fru talman! Jag är ledsen att jag måste stå med ryggen vänd mot Sören Lekberg, men nu är vi placerade på det här sättet. När det gäller den japanska bilexporten är det faktiskt inte så, att den här regeringen har handlat exakt likadant som den borgerliga regering som Sören Lekberg hänvisade till. Jag vill hänvisa till ett uttalande som departementsrådet Stålberg gjort i en TT-intervju. Han sade att mötet i Tokyo var unikt på det viset att enbart bilexporten diskuterades. Om man reser från Sverige till Tokyo enbart för att tala om bilexporten, så är det klart att det uppfattas som en ganska kraftig påtryckning på den japanska regeringen. Sveriges statsminister sade första veckan i augusti förra året: Att Sverige skulle stå helt öppet, det är att inbjuda till en konkurrens som inte är rimlig gentemot SAAB och Volvo. Därför har vi vidtagit vissa åtgärder för att det skall vara rimliga konkurrensvillkor. Det var alltså vad Ingvar Carlsson sade förra året. Så har inte de övriga regeringarna hanterat den här frågan. Det är därför vi har reagerat. Sören Lekberg sade också i sitt första inlägg att det hade varit klandervärt att sitta med armarna i kors. Det betyder alltså att Sören Lekberg anser att den svenska regeringen har vidtagit åtgärder — eller hur? När det gäller rättspsykiatrin och de rörelsehindrade gymnasieungdomarna är det faktiskt så, att vi i den här delen av debatten skulle ha en sakdebatt kring dessa allvarliga frågor. Vad Olle Svensson tog upp var bara ett exempel på något annat som han diskuterade. Att det fullständigt skulle avhålla oss från att ha en genomgripande och allvarlig debatt om dessa frågor i denna del av behandlingen av KU:s betänkande har inte alls varit meningen. Därför vill jag fråga om Sören Lekberg verkligen inte tycker att man på allt sätt skall klandra den här hanteringen av både rättspsykiatrin och de ungdomar som råkar illa ut. Tycker Sören Lekberg att det är rimligt att det ansvariga statsrådet går ut och uppmanar dessa ungdomar att söka socialbidrag för att få bedriva sina studier?

Fru talman! Under punkten jämställdhetsfrågor m.m. ryms inte mindre än nio vitt skilda saker. När vi nu är några som till specialbehandling tar upp frågan om motorvägsbygget finns inte längre föredraganden här i kammaren. Vad är det egentligen för orsaker bakom regeringens hänsynslösa agerande när den till vilket politiskt och ekonomiskt pris som helst anser att ScanLink-motorvägen, E 6-an mellan Uddevalla och Stenungsund, måste byggas? När jag anmälde motorvägsbygget till konstitutionsutskottet i februari 1988, hade jag just fått veta att naturvårdsverket först ett år efter det att verket påstods ha gjort en miljökonsekvensutredning, och först flera månader efter regeringens beslut att sätta i gång bygget, klassat Bratteforsåns dalgång, som berörs av vägen, som ett riksintressant och skyddsvärt objekt enligt gällande lag. Man kan inte anklaga naturvårdsverket för att ha bedrivit någon kampanj för att detta skulle bli känt. Naturvårdsverkets kampanjer har aldrig haft sin udd riktad mot maktens boningar. Vi var många som ansåg att det var mycket allvarligt att regeringen kört över både lagstiftarna och naturvårdsverket. Regeringsrätten tolkade agerandet på samma sätt. Men majoriteten i riksdagens konstitutionsutskott ville inte granska de krafter som tvingat fram det lagstridiga bygget. Majoriteten vågar inte ens ha en uppfattning om regeringens agerande. Däremot konstaterar majoriteten helt frankt att regeringen genom att strunta i regeringsrättens dom den 9 februari i år har fastställt arbetsplanen för vägen ”i den ordning som väglagen anvisar”. Menar då konstitutionsutskottet att regeringsrätten i sin dom har tolkat väglagen och naturresurslagen felaktigt? Regeringsrätten skriver i sitt beslut den 28 november 1988 att regeringen inte har tillämpat de föreskrifter som hör till dessa lagar. Rätten slår fast att det inte ens fanns någon miljökonsekvensbeskrivning när regeringen den 3 september 1987 fattade sitt beslut om klarsignal till vägbygget. Regeringen har tydligt avslöjat sin opålitlighet när det gäller ScanLinkaffären och forceringen av E 6-utbyggnaden i Bohuslän. Därför har det funnits många anledningar att försöka klarlägga bevekelsegrunder och agerande sedan beslutet den 24 januari 1985. Innan dess hade Gyllenhammar och ”rundabordsindustrialisterna” hunnit presentera sina Europaprojekt. Besluten om att lägga ned Uddevallavarvet och att ge Volvo miljardsubventioner för en ny bilfabriksinvestering hade fattats. Efter ett akut och uppfordrande telefonsamtal från regeringen fick vägdirektören Wolfram en timme på sig att beräkna kostnaden för Sveriges i särklass i dyraste motorvägssatsning någonsin. Wolframs förvåning måste ha varit stor. I vägverkets långtidsplan rymdes det ingen sådan motorväg, ja ingen motorväg över huvud taget som hade med denna sträcka att göra. Mot denna bakgrund fanns det verkligen anledning att studera förspelet. Det gällde också att ta reda på om någon ansvarig haft en tanke på miljösituationen i Bohuslän och konsekvenserna för skyddsvärda områden om och när en ny motorväg skulle byggas. Fru talman! Jag har vid många tillfällen sedan jag kom in i riksdagen 1985 tagit upp dessa problem till debatt. Låt mig ta ett exempel. I november 1986 svarade miljöminister Birgitta Dahl följande om motorvägen och miljöfrågan: ”-—-—- att det kommer att ske miljöskyddsprövningar har framgått av uttalanden som både kommunikationsministern och jag själv gjort på senare tid. Vidare har kommunikationsministern i ett tal nyligen alldeles klart deklarerat att vi icke skall satsa på Scandinavian Link. Däremot behöver vi göra någonting åt den nu aktuella vägsträckningen. Den frågan är inte avgjord, men de miljökonsekvensbeskrivningar som gjorts har utförts av vägverket och naturvårdsverket.” Birgitta Dahl påstod alltså dels att miljökonsekvensbeskrivningar redan var gjorda i november 1986, dels antydningsvis att det ännu fanns tid för eftertanke före ett slutgiltigt avgörande av regeringen. När jag tyckte att jag ville ha ytterligare precisering sade miljöministern: ”Det framgår av handlingar som jag har framför mig här — däribland vägverkets yttrande och naturvårdsverkets yttrande över det aktuella projektet — att naturvårdsverket dels har biträtt vägverket vid framtagandet av sådana här beskrivningar, dels själv avgivit yttrande. Så på den punkten kan jag lugna Viola Claesson. Det är riktigt att den här projekteringen har skett i särskilda former, och det har då — vilket understryks av både länsstyrelsen, vägverket och naturvårdsverket i deras ställningstaganden — inneburit att också miljökonsekvensbeskrivningar har fått tas fram i särskilda former. Generellt kan man säga att en av flera svagheter hos det gamla systemet är att beskrivningarna ofta kommer in på ett sent stadium. För framtiden hoppas vi få en bättre ordning, och vi diskuterar nu hur vi skall lösa denna fråga.” Fru talman! Jag vet inte vilket tidsperspektiv fru Dahl har på ”framtiden”. Det är oklart om Birgitta Dahl redan då visste om att hon inte hade en chans emot ”den särskilda ordningen” som hon för säkerhets skull nämner två gånger i sin korta replik. Denna särskilda ordning var så oerhört speciell att regeringen under de tio månader som återstod till dess att den gav klarsignal till motorvägsbygget inte ens brydde sig om att det under tiden tillkom just den förstärkning av väglagen som Birgitta Dahl verkade längta så hett efter. Vilket spel för galleriet! Vilken medveten laglöshet och översittarattityd gentemot riksdagen och opinionen! Men den ”särskilda ordning” som rått och råder i regeringen och i händelserna kring Gyllenhammar och ScanLink, den struntar konstitutionsutskottet alltså blankt i. Vpk anser att konstitutionsutskottets strutspolitik i denna fråga är helt ohållbar. Vi anser att konstitutionsutskottet måste fortsätta sin granskning av regeringens handläggning av frågan om motorvägen i Bohuslän. Dessutom menar vi att en rad inblandade viktiga aktörer måste höras av utskottet efter sommaruppehållet. ”Det händer att en fråga är överspelad, när den kommer på kammarens bord”, sade en tidigare föredragande, Olle Svensson, under förmiddagens debatt. Men inte är det ödet som styr detta spel, Olle Svensson. Det finns ju aktörer som ser till att konstitutionsutskottet och riksdagen reduceras till överspelade organ, eller hur? Det gäller aktörer som menar att löften till den västeuropeiska bilindustrilobbyn kan stå över lagar som riksdagen har stiftat, aktörer som dessutom menar att nyliberal ekonomisk tillväxt lika gärna kan leda till missväxt både i den demokratiska processen och i det ekologiska systemet. När det gäller genomdrivandet av det skandalösa motorvägsbygget i Bohuslän har det genom åren funnits många aktörer inom och utanför regeringen. De mest aktiva har inte funnits på vare sig miljödepartementet eller kommunikationsdepartementet och inte heller på vägverket utan i mäktigare kretsar i landet. På initiativ av finansdepartementet hamnade den 9 april 1985 ett telegram från TT på landets nyhetsredaktioner. TT förmedlar bl.a. följande: ”Feldt och Hellström hoppas att kunna sälja Volvochefens idé om en Scandinavian Link, en utbyggd transportled från Oslo, längs den svenska västkusten över till Danmark och vidare ut i Europa, till deltagarna. Den svenska regeringen tar Gyllenhammars förslag som ett konkret exempel när den på nytt gör ett försök att få övriga OECD-länder med sig på en samlad investeringssatsning på vägar och andra kommunikationer. En sådan sats ning är enligt Feldt nödvändig om det skall bli en bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Ett måste om man skall komma till rätta med den enorma arbetslöshet som finns ute i Europa, anser han. När Feldt återigen för fram förslaget räknar han med att övriga nordiska länder ställer sig bakom.” Kjell-Olof Feldts syn på tillväxt och Pehr Gyllenhammars skandinaviska autobahnprojekt om autostrador presenterades inför TT och folket som ett recept mot arbetslöshet. Det är ett taktiskt betingat infall med en kuslig historisk parallell i Europa. Fram till hösten 1985 hade miljöorganisationerna inte hunnit organisera något större opinionsbildande arbete mot ScanLink och motorvägen. Regeringen vågade därför göra uttalanden som var raka och entydiga. Pehr Gyllenhammars projekt var inte bara bra, det skulle genomdrivas med hela Västeuropas samtycke. För regeringen fanns miljöproblem inte med i bilden över huvud taget innan andra började ifrågasätta planerna. Och när ifrågasättandet kom fick vi löften om att regeringen minsann hade grepp över miljökonsekvenserna. Regeringsrätten visade hur det var ställt. Men det räcker inte att konstatera detta. Genom att inte vilja gå vidare med en granskning har utskottsmajoriteten intagit en passiv hållning till alla övriga aspekter som jag har tagit upp. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen nr 18, där vi säger att regeringen på ett bristfälligt underlag och genom otillbörlig påverkan av vägverket genomdrivit beslutet om motorvägen.

Fru talman! Motorvägsbygget i Bohuslän är ett steg på vägen mot en naturkatastrof. Men det är inte därför som ärendet granskas i konstitutionsutskottet, utan KU skall se på lagligheten i regeringens beslut att bygga vägen. Har regeringen gjort fel i sin handläggning? Den 24 januari 1985 beslöt regeringen om att projektera och upprätta arbetsplan. Man beslöt också om byggstart senast 1987. Nu säger KU:s majoritet att det bara var fråga om just ett beslut att projektera och upprätta arbetsplan. Men varför har man då angett när motorvägen senast skall börja byggas? Det måste uppfattas som att ett beslut om att bygga den har fattats. Detta är också vägverkets uppfattning. Jag är från Göteborg och har fått en hel del information genom privata kontakter. Jag vet att vägverkets ledning från början ansåg det som ett mycket olyckligt beslut att bygga denna motorväg. Men verket ställde mycket lojalt upp och projekterade samt upprättade arbetsplan för vägbygget i enlighet med ordern från regeringen. På länsstyrelsens naturvårdsenhet var man mycket upprörd och försökte motarbeta vägbygget. Men man hade ingen chans, eftersom ju regeringen redan fattat sitt beslut. Berörda kommuner hade inte fått ta ställning i förväg men kände sig bundna av regeringsbeslutet. De politiska majoriteterna gjorde som regeringen hade sagt till dem. Det finns anledning att undra om beslutet bara gäller att projektera och upprätta arbetsplan. Varför vill inte konstitutionsutskottet granska om beslutet innebar någonting mer? Fanns det någonting bakom det som gjorde att alla berörda organ på västkusten ansåg sig bundna? Vi har inte fått del av några handlingar ur regeringens arkiv före beslutet. Regeringen tycks på ett möte ha fått för sig att man skall be vägverket att projektera en motorväg, och så har vägverket gjort det. Det finns starka skäl att tro att detta motorvägsbygge är ett löfte till näringslivet på västkusten. I regeringsbeslutet står också att det är en del i Uddevallapaketet, som bl.a. innebär att Volvo skall köpa Uddevallavarvet och dess förlustavdrag för en billig penning. Detta har således konstitutionsutskottet inte velat granska. I sitt betänkande hänvisar konstitutionsutskottet till regeringsrättens ställningstagande och säger att regeringen inte har gjort fel. Det var inget beslut om att bygga en motorväg. Nu har advokaten Westdahl, som engagerat sig i fallet, sagt att regeringsrätten i sitt resonemang har utgått från att regeringen inte får fatta sådana beslut. Alltså har regeringen inte gjort det. Men i den anmälan som vi har lämnat in säger vi att regeringen har fattat ett sådant beslut. KU har inte granskat frågan i sak utan stött sig på regeringsrättens cirkelresonemang. Konstitutionsutskottet har hört Gunnel Färm från departementet som inte var med när beslutet fattades. Man har också hört två vägekonomer. Men redan innan dessa vägekonomer kallades till utfrågning, hade konstitutionsutskottets majoritet beslutat att ingen fortsatt granskning skulle göras. KU hade alltså redan fattat beslut om sitt ställningstagande. Sören Lekberg sade att miljöpartiet och vpk inte driver den här frågan ur konstitutionell synpunkt utan som en trafikpolitisk fråga. Det gör vi faktiskt inte, utan vi vill få till stånd en granskning av frågan ur konstitutionell synpunkt. Vi ser detsnarare som om utskottets majoritet har gjort ett trafikpolitiskt ställningstagande. Man vill ha den här motorvägen. Alltså bryr man sig inte om att granska hur beslutet har fattats. Det skulle glädja mig om någon från konstitutionsutskottets majoritet kunde lägga fram sakargumenten och inte beskylla oss för att driva fel frågor. Jag kan i sammanhanget jämföra med trädkramarna, som ofta har blivit anklagade för att bryta mot lagen. De har trotsat ordningsmakten. Dels har de gjort det till skydd för livet, dels till skydd för rättsstaten. I Västsverige är det en mycket utbredd uppfattning att beslutet om denna motorväg har fattats i strid mot svensk lag. Därför tycker jag att konstitutionsutskottet på allvar skall granska detta ärende och inte sopa undan det. I höst bör man därför ta upp det på nytt. Konstitutionsutskottet skall nämligen granska regeringens handläggning ur konstitutionell och laglig synpunkt, inte fatta trafikpolitiska beslut.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har även i år granskat regeringens utnämningspolitik, och med anledning av det vill jag ta upp punkt 15 i granskningsbetänkandet och i anslutning därtill reservationerna 16 och 17. Det är utan tvivel så, att allmänhetens intresse för de utnämningar som regeringen gör har ökat mycket markant på senare år. Skälet härtill är naturligtvis enkelt — regeringen har i flera fall presterat så uppseendeväckande utnämningar att, om de inte hade väckt allmänhetens undran, uteblivna reaktioner kanske hade förvånat och oroat ännu mer. De reaktioner som vi nu har sett bland människor, i massmedia osv. är ändå ett uttryck för att demokratin fungerar. Jag hoppas verkligen att reaktionerna i framtiden inte blir mindre när uppenbara orättvisor och felaktigheter förekommer — det är i så fall ett styrketecken från demokratin och dess värnare. Detta är litet av själva slutsatserna i den reservation som vi moderater har lämnat. Sören Lekberg, som tidigare har talat om den reservationen, kallar det ett språk som hör hemma på ett torgmöte och menar att moderaterna vill införa artfrämmande inslag i debatten. Det där får faktiskt till 100 92 stå för Sören Lekberg. Jag hoppas att han lyssnar på det följande och tar del av den faktaredovisning som jag skall försöka ge i de här frågorna. Årets granskning i fråga om utnämningspolitiken har framför allt inriktats på högre statstjänster: landshövdingar, chefer för svenska utlandsmyndigheter och andra liknande höga befattningshavare. Ett särskilt intresse har också ägnats åt det flagranta övergrepp som skedde när regeringen tillsatte ett departementsråd på utbildningsdepartementet utan att ta hänsyn vare sig till faktiska meriter och kunskaper hos de sökande eller till synpunkter från arbetstagarorganisationerna. Fru talman! Utskottets majoritet har inte velat klandra regeringen för handläggningen av de här frågorna. Sören Lekberg, som trosvisst konstaterar att moderaterna är ensamma i den här frågan och tycker att vi skiljer ut oss, får nog, om det här fortsätter, vara beredd på att det kommer en annan värdering från utskottsmajoriteten. Jag vågar påstå att jag gör mig till tolk för många svenskar när jag uttrycker förvåning inför den utnämningspolitik som regeringen tillämpar och för Övrigt har tillämpat ända sedan regimskiftet 1982. När det gäller de högre tjänster som jag förut nämnde visar det sig, att bland de utnämningar där en politikerbakgrund finns är skillnaden påfallande stor mellan antalet socialdemokrater som erhållit de s.k. toppjobben och borgerliga som har gjort det. Vid en jämförelse finner man att det under de här åren sedan 1982 går kanske fyra eller fem utnämningar av socialdemokrater på en borgare. Jag vill därför gärna fråga socialdemokraternas talesman, Sören Lekberg, om han har uppfattningen att den fördelningen rätt speglar den kompetens som utnämningarna ändå borde kunna förväntas visa. Naturligtvis vet vi vad ett eventuellt svar från Sören Lekberg kommer att bli. Han kommer att hävda att förtjänst och skicklighet har varit vägledande. Det sade statsministern också när han utfrågades inför konstitutionsutskottet, men han kunde lika litet som Sören Lekberg nu övertyga oss om att så är fallet. Jag tror också, som jag sade, att den utnämningspolitik som den socialdemokratiska regeringen tillämpar faktiskt börjar stöta på ett allt större motstånd. Den slutsatsen har jag dragit efter att ha läst bl.a. följande citat ur majoritetens skrivning i granskningsbetänkandet. På s. 74 strax under mitten av sidan står det: ”Utskottet vill ånyo understryka vikten av att de i regeringsformen uppställda kraven på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet iakttas vid tjänstetillsättningar.” ”Utskottet vill ånyo understryka” — inte understryker man det ånyo, om man inte innerst inne anser att det finns grund för att påpeka detta. Även om man alltså inte vill göra något särskilt uttalande, är det ändå alldeles uppenbart att regeringen får se upp med hur den framöver gör sina utnämningar. Och det finns som sagt anledning att se upp. I reservation 16 vid betänkandet har vi moderater visat hur den socialdemokratiska regeringen på ett otillbörligt sätt har favoriserat partivänner i samband med utnämningar. Jag skall inte rabbla upp den långa rad av namn som vi kan lägga fram, utan jag vill bara konstatera att partiboken är en högre merit än de kvalifikationer som borde vara vägledande vid tillsättningar. Detta socialdemokraternas sätt att gynna sina egna i stället för att gå på skicklighet och kompetens slår också tillbaka på dem själva. Med den uppmärksamhet som de här utnämningarna har fått blir resultatet att den som är socialdemokrat och har fått en utnämning mer än andra måste visa sig kompetent, eftersom ju regeringen bara lägger vikt vid den politiska tillhörigheten. För de socialdemokrater som verkligen är kompetenta blir alltså den nuvarande socialdemokratiska utnämningspolitiken snarast en björntjänst eller åtminstone en väldigt kraftig belastning. Fru talman! Jag vill avslutningsvis kort beröra den gemensamma fyrpartireservationen nr 17, som handlar om hur vi fick ett nytt departementsråd i utbildningsdepartementet i fjol. Med den utnämningen knäsatte regeringen en ny princip, nämligen att göra tjänster även på departementsrådsnivå till politiserade tjänster. I det här aktuella fallet hade man ett flertal mycket dugliga och lämpliga sökande. Redan från början hade emellertid den dåvarande departementschefen, utbildningsminister Lennart Bodström, en egen uppfattning om vem som skulle få jobbet. Det var ingen av dem som ansågs särskilt dugliga eller någon av dem som hade förordats av facken, utan i stället en gammal bekant till ministern.

Sören Lekberg må kalla vårt sätt att kritisera detta McCarthyism, men det är ändå en mycket utbredd uppfattning att det här inte har handlat om saklighet och kompetens utan att man har drivit sina egna, personliga intressen. Sedan hör det också till saken att det nyss nämnda departementsrådet inte någon längre tid fick stöd från sin departementschef. Med de principer som så ofta gäller för socialdemokrater belönades departementschefen så småningom med uppdraget att bli regeringens sändebud i Oslo — försiktigt uttryckt en av de mera besynnerliga ambassadörsutnämningar som den socialdemokratiska regeringen har svarat för, och det vill ju inte säga litet. Fru talman! För att återupprätta förtroendet för statsförvaltningen måste en utnämningspolitik liknande den som den nuvarande regeringen bedriver stoppas. Kompetens och skicklighet måste åter sättas i centrum. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservationerna 16 och 17 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 30.

Fru talman! När jag till konstitutionsutskottet för granskning anmälde regeringens handläggning av rörelsehindrade ungdomars gymnasiestudier var det inte för att primärt få till en s.k. prickning av det ansvariga statsrådet. Avsikten var först och främst att få fastställt att regeringen skall ta alla riksdagsbeslut på samma allvar. Vi som arbetar med handikappolitik har haft skäl att ifrågasätta att regeringen har sett på samma sätt på alla riksdagsbeslut. Avsikten var också att den här vägen genom konstitutionsutskottet få något av upprättelse åt alla rörelsehindrade ungdomar som på ett förödmjukande sätt fått tigga och be om att få den gymnasieutbildning som de önskar. Det var alltså inte fråga om några krav utöver vad som gäller för andra ungdomar, som vi hade ställt till förmån för de rörelsehindrade ungdomarna, utan det var bara fråga om att bereda dem en möjlighet att kunna få del av vad som för andra ungdomar betraktas som självklara rättigheter. Jag behöver här inte redogöra för regeringens handläggning av ärendet och på vilket sätt det strider mot riksdagens beslut, eftersom både Elisabeth Fleetwood och Ylva Annerstedt redan har gjort det. Det finns inte heller någon anledning när jag är helt överens med den beskrivning som konstitutionsutskottet har gjort och också den bedömning som man har kommit fram till. Nu har ett enigt konstitutionsutskott som sin mening anfört att regeringen inte uppfyllt det krav riksdagen ställt i fråga om ansvar för berörda ungdomars gymnasiestudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom tillägger utskottet att det borde ha vidtagits mer kraftfulla åtgärder från ansvarigt håll, dvs. av statsrådet Bengt Lindqvist, för att bringa frågan till en skyndsam lösning. Det är ett mycket klart besked som riksdagen i dag ger till regeringen. Det finns inte någon möjlighet att feltolka detta beslut, och det finns inte heller något kryphål. Nu måste statsrådet Lindqvist ikläda sig det ansvar som han egentligen har haft hela tiden men som han har tagit litet för lätt på. Staten måste omedelbart överta kostnadsansvaret för svårt rörelsehindrade elevers gymnasiestudier. Fru talman!

Givetvis tackar jag också för de slutsatser som man har kommit fram till.

Fru talman! Det är ju ett enigt utskott som fattat beslut om att uttrycka klara regler för de svårt handikappade eleverna i gymnasiet. Därför är det egentligen kanske inte så viktigt att poängtera detta, men för att ge ytterligare bakgrund vill jag anföra följande. Jag instämmer med föregående talare, och jag brukar slopa det jag tänkt säga om det i vissa delar sammanfaller med tidigare anföranden. Jag vill bara tillägga att det är farligt att generalisera grupper som handikappade, pensionärer, tonåringar och invandrare. De är sinsemellan mer olika än vad de många gånger är lika andra grupper. De har olika intressen. Man brukar säga att blinda har bättre känsel och hörsel, vilket de naturligtvis inte har från början. Men de tränar ofta upp sina andra sinnen för att ersätta det som saknas. Vi tycker naturligtvis att rörelsehindrade skall träna och om möjligt ytterligare förbättra sin fysiska aktivitet, vilket man också ser till att de gör. Det är emellertid lika viktigt att man även ger dessa ungdomar, som på andra områden har samma möjligheter som vanliga ungdomar, möjlighet att utveckla sin teoretiska begåvning. Det är ungefär som när en blind utvecklar sina andra sinnen. Rörelsehindrade ungdomar kan åstadkomma mycket goda resultat när det gäller studier, och de har där en möjlighet att kompensera sitt rörelsehinder, och även i vissa fall kunna komma ut i arbetslivet. Inom t.ex. Samhall finns det bättre förutsättningar att hjälpa just arbetssökande med funktionshinder än arbetssökande med andra skador. Därför är det angeläget att dessa barn likställs med andra barn när det gäller deras utbildning och framtid. Självfallet är det staten som skall ta ansvar för detta, eftersom hela landet räknas som upptagningsområde. Förste vice talmannen meddelade att propositioner först skulle ställas beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet. Därefter skulle proposition ställas i ett sammanhang på övriga i betänkandet upptagna frågor.

Fru talman! I mars 1985 blev Michail Gorbatjov vald till generalsekreterare i det sovjetiska kommunistpartiet. Sedan dess har en allt häpnare omvärld registrerat alltmera glasnost och perestrojka och uttryck för demokratisering. Vår stora granne i öst genomgår strukturförändringar, som vi för bara några år sedan inte trodde var möjliga. Är det människan och politikern Gorbatjov som ensam har satt i gång och driver på denna enormt omvälvande process? Ja, han tycks betyda mycket. Men självfallet är han inte ensam. Starka krafter finns runt omkring honom. Men motståndare saknas inte heller. För ett par år sedan fann jag en fascinerande bok i London som heter The Hundred, dvs. de hundra. Författaren Michael Hart har försökt att göra upp en lista på de hundra människor i världen, alltifrån flera tusen år före Kristi födelse fram till vår tid, som påverkat utvecklingen mest. Vilka är de första tio på listan? Vem står på första platsen? De flesta som tillfrågas på detta sätt brukar svara Jesus. Jag trodde också så själv, men jag fann att författaren placerat Muhammed på första platsen och Newton — den engelska vetenskapsmannen, han som satt under ett äppelträd och sade att någon gång skulle ett äpple falla ned på hans huvud — på den andra platsen. Först på tredje plats kom Jesus. Jag skall självfallet inte nu redovisa Michael Harts subjektiva motiveringar för sin rangordning och de övriga stora personligheterna på denna lista. Men boken är mycket intressant för den som är intresserad av historia, inte minst politisk historia. Boken finns numera på riksdagens bibliotek. Skulle Gorbatjov komma med bland de hundra, om författaren reviderade sin lista om 20 år? Det är självfallet för tidigt att spekulera i det. Det som hittills har hänt inger förhoppningar om en långsiktig och stabil utveckling. Hittills har Gorbatjov påverkat utvecklingen i hög grad. Samtidigt saknas inte propåer om att interna motsättningar inom partiet och maktapparaten kan leda till handlingsförlamning och stagnation, ja, i sämsta fall till en återgång till tillståndet före 1985. Vi gläder oss emellertid åt perestrojka och alldeles särskilt åt händelseutvecklingen i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. När förändringsprocessen kom i gång 1987 gick det väldigt snabbt i dessa länder. Detta glädjande skeende på andra sidan Östersjön resulterade i att två motioner väcktes i januari 1988 om detta. Den ena väckte min partikollega Gunnar Hökmark om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer. Utskottets majoritet ville inte behandla frågan under våren, utan den skjöts upp till senhösten. Det är alltså bara ett drygt halvår sedan kammaren behandlade utskottets betänkande om de baltiska staterna. Därför är det desto mer glädjande att vi redan nu denna vår behandlar ärendet och att vi i dag debatterar betänkandet i detta ämne i kammaren. Lika glädjande är att utskottet behandlat motionskraven positivt. Vi moderater yrkade i en kommittémotion, med Margaretha af Ugglas som första namn, i januari i år bl.a. att officiella förbindelser i form av konsulär representation skall etableras liksom att det skall bli lättare att få visum samt att flyg-, båtoch telefonförbindelserna skall förbättras. Ett enigt utskott uttalar sig positivt om såväl dessa som flertalet andra yrkanden från andra motionärer. Möjligen kan moderaterna Göthe Knutson och Gullan Lindblad vara en smula besvikna. De kräver nämligen att berörda myndigheter skall tillse att de baltiska ländernas gränser skall markeras på officiella svenska kartor samt på kartor som visas i TV. Jag kan meddela dessa två moderater att det har upplysts om i utskottet att gränserna är utsatta i officiella kartor och att majoriteten i utskottet anser att uppgiften att framställa kartor och rita gränser ligger utanför riksdagens kompetens. Det må vara hur som helst med denna kompetens, men jag tror att motionärernas budskap har nått dem det vederbör. Är då enigheten total i utskottet? Nej, på en punkt har vi gjort en markering. Vi moderater har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. I ett tidigare behandlat utskottsbetänkande om utrikesdepartementets budget föreslog vi ett anslag på 10 milj.kr. för att stimulera kontakter och kulturellt utbyte mellan Sverige och de baltiska republikerna. I dag, några månader senare, är vi än mer övertygade om att de 10 miljonerna skulle ha kommit till nytta. Efter alla dessa år av järnridå, stopp vid gränserna, så gott som total avsaknad av information från väst, kulturellt utbyte och handel med varor och tjänster hungrar man efter allt det som är grundstenar i en demokrati. Självfallet skall vårt land på samma sätt som man gör på många andra håll i världen medverka. Men detta kostar pengar. Nu finns det ett anslag på 2 miljoner för kulturellt samarbete och utbyte. Men dess värre beslöts att villkora anslaget. Samarbetet skall vara folkrörelseanknutet, vilket har stoppat en hel del lovvärda initiativ och åtgärder. Icke minst har utrikesdepartementet besvärats av denna anslagskonstruktion. Man har tvingats att skrapa fram pengar i alla hörn och vrår, på alla möjliga håll. Enligt uppgift har man t.o.m. uppskjutit ett inköp av en kopieanläggning för att få pengar till det växande samarbetet med de baltiska staterna. Vad som sker i denna del av världen är historiskt. Vi har stora förhoppningar om den långsiktiga utvecklingen. Den kontaktskapande verksamheten måste få kosta en del pengar. Har vi råd med samarbete med andra drabbade länder i världen, bör vi väl ha lika mycket råd när det gäller våra allra närmaste grannländer. När jag avslutningsvis yrkar bifall till utskottets hemställan, vill jag understryka att vi i ett svenskt perspektiv har alla skäl att hoppas på framgång för reformsträvandena i Sovjetunionen. Reformer är en förutsättning för ett fritt, politiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt liv i de tre baltiska staterna och för ett återupprättat samarbete i Östersjöområdet.

Fru talman! Det är roligt, vill jag säga, att kunna yrka bifall till ett enigt utskotts hemställan om de baltiska staterna. När vi hade frågan uppe i en större debatt senast i kammaren i höstas, blev det en litet egendomlig diskussion. På sina håll väckte det väldig uppståndelse att några av oss tyckte att utskottet borde våga uttala att man hoppas att den utveckling i Baltikum som hade inletts skulle leda till positiva resultat. Det var tydligen väldigt farligt att säga det, tyckte somliga i höstas. Dess bättre har detta inte upprepats. Jag tycker att man kan säga att den utskottsskrivning som nu finns andas just av denna positiva inställning och förhoppningar om att utvecklingen skall fortgå, så att alla länder kring Östersjön kan delta i ett normalt samarbete med varandra och få normala politiska och andra förhållanden. Den beskrivning som nu görs är utförlig. Man duckar inte inför några frågor som tidigare kanske kunde anses besvärliga. Det är helt klart att utskottet ser med sympati på den utveckling som har skett. Jag tror också man kan lägga ytterligare några reflektioner på detta. Alf Wennerfors var inne på den övergripande stora hoppingivande förändring som sker och har skett i Sovjetunionen. Jag tycker att det är viktigt och riktigt att säga att perestrojkan i hela Sovjetunionen står och faller med en framgång i de baltiska staterna. Välts utvecklingen där över ända och vi får en återgång till den gamla stagnationspolitiken, kommer det att vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att fortsätta perestrojkan i resten av Sovjetunionen. Det är i Baltikum som ljuset har tänts först. Det är därifrån det skall spridas vidare till resten av landet. När man diskuterar svenska möjligheter att samarbeta med de baltiska länderna är det en rad olika konkreta områden som man brukar nämna. En reflektion bör kunna göras även här. Man talar mycket om miljösamarbete med de baltiska länderna. Det är en av de viktigaste sakerna som vi kan satsa på från svensk sida. Östersjön är vårt gemensamma hav och vår gemensamma förbindelselänk.

Man måste komma ihåg vad man har att göra med när man för resonemang med baltiska och andra sovjetiska företrädare om miljöfrågor. Jag besökte Lettland för en dryg månad sedan. Jag talade bl.a. med den lettiska miljöministern, som försäkrade att han personligen ansåg att vissa av dessa katastrofala och miljönedsmutsande industrier som etablerats där under de senaste decennierna egentligen borde stängas. Oljehamnen i Ventspils och kemifabriken i Olaine, som t.o.m. myndigheterna själva kallar för Lettlands Tjernobyl, borde egentligen läggas ner och stängas omgående. Men Lettlands miljöminister kan inte, ens om han vill, göra någonting åt saken. Tlikhet med 87 96 av de stora industriföretagen i just Lettland — och det är likadant överallt — kontrolleras nämnda företag av Moskva. De är s.k. allunionella företag, som lyder under departement i Moskva. Den lokala delrepubliken och dess myndigheter kan ännu så länge göra ytterst litet för att påverka situationen. Därför är det viktigt att också vi vid våra kontakter med sovjetiska företrädare vågar säga öppet det som redan sägs helt öppet i t.ex. Lettland och Lestland. Kraven på ekonomiskt självstyre har en oerhört konkret innebörd, bl.a. för möjligheterna att föra en meningsfull miljöpolitik i de baltiska länderna. Man talar mycket om vänorter — för att ta ett annat konkret exempel. Det här är kanske lika viktigt som miljöfrågan, inte minst med tanke på de möjligheter som här erbjuds när det gäller att återknyta mänskliga normala kontakter — vilka har varit avbrutna under mycket lång tid. Den uppfattning som jag fick när jag besökte Lettland — jag tror att det finns ganska goda skäl att dela den uppfattningen — är att det är ganska tråkigt att så många i Sverige tycks betrakta Estland som det enda land som det är värt att söka vänortskontakter med. Jag tycker att det kan sägas också i riksdagens talarstol att Sveriges historiska och kulturella band gäller hela Baltikum — inte minst Lettland, där det finns ett oerhört stort intresse för att återuppta gamla och en gång täta och intima förbindelser med Sverige. Under min resa fick jag tillfälle att något studera den lettiska jordbrukspolitiken, vilken — och detta kunde man, dess värre, vänta sig — överensstämde med många av de föreställningar som finns om vad kollektivjordbruken och ineffektiv drift medför. Det som för den lettiska folkfronten och för många inom landets politiska ledning framstår som hoppet när det gäller att få i gång en ekonomisk utveckling i landet är att man får en fungerande landsbygdsutveckling och en återgång till privata små och medelstora jordbruk. Här tror jag att insatser från svenska organisationer och myndigheter kan betyda oerhört mycket. Dessutom skulle sådana insatser nog leda till påtagliga resultat på ganska kort sikt. Jordbruksoch landsbygdsutveckling är kanske på något sätt nyckeln till framgång beträffande de baltiska ländernas möjligheter att ta sig ur den ekonomiska och ekologiska misär som dessa länder drivits in i. Sedan tror jag att det är värt att kommentera den konfliktbild som så ofta målas upp — att här skulle inhemsk befolkning stå mot ryssar i största allmänhet. Det är alldeles uppenbart en förenklad och delvis vilseledande bild. Den ryska invandringen och även annan invandring som har skett till de baltiska länderna omfattar inte människor som kommer dit och slår sig ned där för gott. Visserligen finns det människor som gör det. Dessa människor rotar sig i många fall på den plats där de slagit sig ned och inser att de lever i ett nytt land där det gäller att identifiera sig med landets intressen — vare sig det handlar om Estland, Lettland eller Litauen. Det finns gott om exempel på rysktalande medborgare i de baltiska republikerna som med kraft och entusiasm ställer upp på de krav som bl.a. folkfronten i resp. land reser. Lettland, för att ta ett exempel, har alltid varit ett mångnationellt land. Landet hade så mycket som 12 96 rysktalande redan under mellankrigstiden. Problemet rent demografiskt här är snarare den stora mängden tillfälliga arbetare, vilka flyttar till något av de baltiska länderna och stannar där några år för att sedan åter flytta. Dessa människor bor alltså bara några få år på samma ort. Av naturliga skäl har de mycket svårt att identifiera sig med det land som de har kommit till, att ta det landets intressen till sig, att förstå vilka problem som egentligen finns och att inse att problemen bör lösas i just det landet. Detta är mycket påtagligt i just Lettland, där befolkningssituationen i övrigt är annorlunda. Där råder nämligen ett slags jämvikt mellan den inhemska befolkningen, som kanske rent av är i minoritet, och inflyttade. Den korrekta bilden är snarare att konflikten gäller å ena sidan alla dem, oavsett språk, som identifierar sig med det land där de bor, med den republik där de befinner sig, och å andra sidan dem som har svårt att göra detta därför att de har varit alltför kort tid i landet. Dessutom vet dessa människor med sig att de kommer att stanna bara några år på samma plats — man kan säga att de flyttar runt mellan de olika delarna av Sovjetunionen. Helt naturligt utnyttjas dessa gruppers osäkerhet och okunnighet av de krafter som vill ha en återgång till stagnationen. De här människorna brukar återfinnas bland de s.k. interfronterna. Att påstå att ryssar skulle stå mot andra eller att baltiska nationer skulle stå mot ryssar är i stora drag ett vilseledande påstående.

Ja, det här var några reflexioner som jag har gjort med anledning av betänkandet. De motioner som väckts har, som Alf Wennerfors sade, behandlats i en positiv anda. En motion handlar om en sorts baltisk anknytning till Nordiska rådet. Motionen har väckts av två partikamrater till mig. Jag tycker att man kan se den framtid an där det borde vara naturligt att också ester och letter — ja, kanske också litauer — på ett eller annat sätt deltar i Nordiska rådets verksamhet. Men att i dag göra några uttalanden här i riksdagen om hur det skall vara är en omöjlighet dels därför att Nordiska rådet måste ta ställning till sådana här saker på egen hand, dels därför att frågan alldeles uppenbart är för tidigt väckt. När det gäller den förändring som har skett måste en stabilisering få ske. Beträffande framtidsvisionen är det inte något fel att det nordiska samarbetet också skall kunna innefatta de länder som kulturellt och historiskt upplevs vara en del av Norden men som ligger på andra sidan Östersjön. I fråga om svensk representation i de baltiska länderna har arbetet avancerat en del under våren. Den lösning som nu har uppnåtts med en, skulle jag vilja kalla det, filial till det svenska konsulatet i Leningrad förefaller vara en förnuftig lösning och en bra grund att bygga vidare på. Vidare finns det motioner om gränser på kartor, om särskilt samarbete mellan olika delar av Sverige etc. Naturligtvis är det bra om var och en i den del av landet där vederbörande bor försöker att genom t.ex. vänortssamarbete återknyta gamla kontakter. Om kartor exempelvis kan riksdagen inte gärna fatta beslut. Men man kan väl ändå konstatera att det är ganska irriterande att då och då i olika sammanhang behöva stöta på kartor där hälften av de betydande städerna i baltiska länderna har trollats bort eller där dessa städer har stavats fel eller där gränserna dras på sådant sätt att ingen känner igen sig. Sådant förekommer ju emellanåt. Men det är verkligen inte frågor som vi här kan ta ställning till eller fatta beslut om. Man kan dock tycka att grannländer skulle behandlas på ett annat sätt. Vad gäller frågan om ekonomiska medel för samarbetet med de baltiska länderna sympatiserar jag med Alf Wennerfors tanke, nämligen att mer pengar, givetvis, än de 2 miljoner som redan har anslagits borde kunna avsättas för detta ändamål. Kanske borde man också för framtiden försöka se detta i ett vidare perspektiv. Det finns ju medel för svenska politikers studier av EG-samarbetet. Därför vore det kanske naturligt att också göra större satsningar på svenskt samarbete, resor, kontaktverksamhet när det gäller hela det område som vi traditionellt kallar Östeuropa — alltså inte bara Baltikum. Till detta finns det antagligen skäl att återkomma. Efter dessa reflexioner yrkar jag bifall till utskottets hemställan.